Herr talman! Jag vill först säga att jag har svårt att känna igen historieskrivningen från förra hösten. Har statsministern glömt att regeringen inte presenterade några förslag förrän långt in på höstsessionen, medan vi lade fram våra på riksdagens första dag? Jag har redan belyst hur jag ser på talet om att äirder skulle komma ovanpå regeringens. Beträffande skattedebatten i våras vill jag fråga: Hur blev det med nettoutbytet för människorna enligt ert första förslag? Var inte anledningen till att ni övergav det och sedan anslöt er till vpk-linjen den att ni märkte att detta nettoutbyte blev dåligt? Det är märkligt att ni i dag kan stå här och ga: Visst var det synd att vi hamnade på löneskatten och arbetsgivaravgiften, men se det har vi i regeringen inget ansvar för. Jag höll på att säga: Oj, vilken regering! Beträffande vår riksplan vill jag rent allmänt säga att jag inte tänker ställa upp i kampen med statsministern när det gäller att beskriva och fälla omdömen om individer, något som statsministern älskar att uppehålla sig vid. Vi står självfallet för vår riksplan, och jag gjorde också jämförelser i anslutning till den. Jag noterade även att statsministern uttalade att han inte kunnat upptäcka några centralistiska inslag i den riksplan som centern har lagt fram. Men det kanske finns någon hemlig plan, undrade statsministern. Om statsministern nu inte har kunnat upptäcka några centralis i vår riksplan — vilket är en mycket riktig iakttagelse — varför framför då statsministern de påståenden som han gjorde här tidigare i dag? Om man på ett antal tidningsredaktioner har kommit till en annan slutsats än den statsministern har dragit, varför åberopar statsministern dessa tidningar som ett stöd för sitt eget svepande uttalande att vår plan inte kan användas i en demokrati? Det måste ju vara avsikten med hans formulering. Vill statsministern klart deklarera att det inte var avsikten, så blir ingen gladare än jag. Det statsministern framför allt lagt märke till skulle vara att vi talar om fasta befolkningstal. Det måste vara en felläsning. Vi talar om befolkningsramar. Regeringen gör vissa antaganden om totalbefolkningens utveckling i det här landet. Där kan man bara anta vissa saker, det gäller både för regeringen och för oss. Man måste komma fram till vad man tror vara nettoinvandring osv. På samma sätt har vi försökt säga någonting om det troliga befolkningstalet år 1980. Regeringen har för sin del en lägre gräns och en högre gräns. Vi har utgått ifrån 8,5 miljoner. Jämför då, herr statsminister, våra befolkningsramar, som alltså utgår ifrån en totalbefolkning på 8,5 miljoner år 1980, med de egna planeringstalen och se efter hur stor skillnaden är. Där har vi en högre ambitionsnivå än regeringen när det gäller skogslänen. Ja visst, men vår ambitionsnivå när det gäller skogslänen är enkelt uttryckt den, att dessa län skall få ha samma relativa andel av totalbefolkningen 1980 som de har i dag. Räkna på det, herr statsminister. Samma relativa andel av totalbefolkningen för skogslänen som de har i dag — det är denna målsättning som är så motbjudande för statsministern och förmodligen hela regeringen. Varför är denna målsättning motbjudande? Finns det inte skäl att åtminstone ha den ambitionsnivån? Vad är det för fel på den? Och så det här gamla vanliga påståendet att vi går ut och säger att vi vill ha mindre folk i storstäderna. Det är också en förvanskning av vad vi har sagt. Varför tittar inte statsministern efter vad det står i vår riksplan? Den stencilerade upplagan vet jag ju att ni har. Vi har inte hindrat er i kanslihuset från att få den. Jag vet att det är folk där som har fått den, och den tryckta upplagan föreligger nu. Vad är det som står där? Jo, fram till 1980, med den antagna folkökningen till 8,5 miljoner, skall t.ex. Stockholms län enligt våra befolkningsramar öka med 65 000 personer. Hur kan man då inför den här församlingen eller åka omkring i landet och säga att centern är ute för att minska befolkningen i Stockholm? Vad vi har sagt är att vi måste skaffa möjligheter att minska ökningstakten i de här områdena för att göra det möjligt att skapa bättre miljöer åt människorna. Nog räcker den här folkökningen till för att ordna bl.a. den service som statsministern på goda grunder efterlyser för befolkningen.

Vi vet inte hur det skulle ha gått, om oppositionen hade fått bestämma. Och så hänvisar han till England Men vi vet hur det gick med regeringens politik. Den ledde till denna arbetslöshet. Ert förslag föddes i november och dog i januari, sade statsministern. Nej, vårt förslag om en sänkt moms för att stimulera köpkraft och efterfrågan föddes tidigt förra hösten, och det dog möjligen den 8 december, därför att socialdemokrater och kommunister fällde det här i kammaren. Vi har under 1972 inte upprepat kravet på en stimulans av köpkraft och efterfrågan därför att vi vet vilka 4 miljarder kronor som herr Sträng tänker spä på med före och efter jul, men vi har hela tiden upprepat kravet på en förstärkt lönsamhet. Vi lade fram det i januari 1972, i mars 1972 och i maj 1972. Vår bedömning i motionen i maj 1972 var: Nuvarande allmänna ekonomiska läge motiverar icke oväsentliga ytterligare stimulanser för att främja såväl investeringar som s sättning. Och i januari påpekade jag att Sverige under 1972 kommer att få dras med en onödigt hög arbetslöshet. — Herr Palme leker en låtsaslek när han försöker antyda att vi skulle ha ändrat inställning i december, och det är denna låtsaslek som upprepas nu. Vi har haft en annan konjunkturbedömning, och vi har det nu. Vi anser att ni misshandlar näringslivet genom en onödigt försämrad lönsamhet. Så till skatterna. Regeringen nonchalerade riksdagens beslut om en snabbt arbetande, förutsättningslös skatteutredning och lade fram ett ogenomtänkt reformförslag. Ingen hade fått yttra sig över det. Reformen innebar obetydliga lättnader, och framför allt skulle skatten också i fortsättningen höjas av inflationen. Därför kommer inte heller de byggnadsarbetare som vi citerade att bli särskilt hjälpta av den här skatteomläggningen. De kommer att finna att de förbättringar de fått och även framtida lönehöjningar snabbt kommer att ätas upp av inflation och ökande skatter. De kommer att finna att bostadsbidragens avtrappning ger dem samlade marginaleffekter på bortåt 70—80 kronor av en nyintjänad hundralapp. Har de barnen på daghem kommer de, med nuvarande ordning, att finna att ökningen av daghemstaxorna snabbt äter upp familjens återstående löneökningar. Och deras industri, som hittills haft en hygglig lönsamhet, kommer att drabbas hårt av den löneskattehöjning som socialdemokraterna och kommunisterna drev igenom. Nej, hela det här resonemanget att vi skulle vara ute för att låna till en skattesänkning är ingenting annat än en propagandaklyscha. Jag skulle med precis samma rätt kunna säga — och det skulle vara lika litet riktigt — att er skatteomläggning leder till arbetslöshet. Det är inte så enkelt! Man kan inte dra en parallell mellan ett privat hushåll och en samhällsekonomi. Man kan inte säga att man i en lågkonjunktur behöver fylla upp varje krona som staten avstår från med en annan intagen krona. Det här resonemanget borde väl ändå vid det här laget vara allmänt accepterat, men ni gör det bästa för att försöka hålla kvar människorna i en förlegad syn på en effektiv samhällsekonomi. Sedan har herr Palme väldiga bekymmer för att folkpartiet inte skulle få fram sin egen politik. Det skulle vara så förskräckligt att vistas i närheten av herrar Fälldin och Bohman! Jag tycker de är ganska hyggliga personer. De har inte gjort något som helst försök att sätta sig på oss. Självfallet arbetar varje parti för att få sin politik accepterad. Vi drev kraven på de anställdas rätt att sitta med i styrelsen i deras egenskap av anställda i åratal innan ni ville gå med på det. Nu har ni accepterat det! Vi drev kravet på särbeskattning långt innan ni ville gå med på det. Ni ville ha kvar sambeskattningens orättvisor. Nu har ni gått med på särbeskattning. Vi krävde att investeringsavdragen skulle ökas. Det har ni accepterat. Vi krävde att investeringsavdragen skulle utvidgas till att gälla byggnader. Det har ni accepterat. Och jag är övertygad om att ni också tvingas acceptera åtskilligt annat av det som ingår i en realistisk medelvägspolitik — om ni vill sitta kvar vid den politiska makten. Den sociala liberalismen står för sitt alternativ. Den vill satsa på initiativ och nyföretagande. Den finner de mindre och medelstora företagen oumbärliga. Den vet att den första försvarslinjen går i lönsamma och trygga företag, och den vill föra en ekonomisk politik som stimulerar. Men vi är inte i den situationen att vi ensamma får majoritet här i kammaren. Vi arbetar för att få bredast möjliga samling kring de förslag vi har, och det är därför vi har startat den här höstsessionen med att rekommendera den socialdemokratiska minoritetsregeringen att sträva efter samlande lösningar. Är det så att ni ställer er vid sidan, håller er för goda för det, försöker sköta en stabiliseringskonferens lika erbarmligt illa som Heath i England — då får ni skylla er själva. Då är det väl naturligt att här utforma en liberalt inriktad politik, vars företrädare också kan vara beredda att ta över regeringsmakten om det behövs.

Herr talman! Jag började mitt anförande med att säga, att om jag vågade mig på en analys av det som jag har kallat den nya otryggheten — den otrygghet som även Tage Erlander talar om — kommer det säkerligen att från regeringspartiets sida utlösa beskyllningar för ”skäll”. Och statsministern Olof Palme som gammal konfrontationspolitiker reagerade precis på det sätt som jag hade befarat. Han beskyllde mig för smutskastning, han beskyllde mig för att vara orosstiftare, han talade om att det enda förslag jag hade lagt fram var att sänka arbetsgivaravgiften, och det skulle få den mörkblåaste av vårar att knoppas; han jämförde mig t.o.m. med kfml:are, även om han gjorde vissa reservationer i det sammanhanget. Han öste ut indignation och ovett för att jag djärvdes dra fram de mörka sidor i detta samhälle som alla lyssnare och de flesta av dem som sitter här i kammaren måste vara klart medvetna om, om de inte är helt blinda. Det hade inte varit någon konst att stå här och tala om att vårt land har flera TV-apparater i genomsnitt än de flesta andra länder, att vi har flera telefoner, att vi har flera bilar — och att vi har de högsta skatterna, men det hade jag naturligtvis inte fått säga. När jag då i stället försökte teckna en bild av hur de enskilda människorna upplever bekymren, osäkerheten och otryggheten i dag, beskyller statsministern mig för att Nr 111 komma med en litania i jämmer och elände. Jag tror, Olof Palme, att de anklagelserna slår tillbaka. Vår uppgift som politiker är att återge vad människorna tycker och tänker. Den skildring som jag lämnade här i kammaren står jag för. Det är väldigt många människor — hur många det är vet jag inte, men det är många fler än Olof Palme tror — som känner igen den bild av det svenska välfärdssamhällets avigsidor som jag tecknade och som jag tyckte hörde hemma i en sådan här debatt. Och det är som bekant på det sättet att hälsan tiger still. Allt det vi har som är bra drar man inte fram, allt som är bra klagar folket inte över. Vad människorna ser är bekymren, oron, osäkerheten. Det är dem de talar med sina politiker om, det är dem de ber att politikerna skall försöka göra någonting åt efter måttet av förmåga. I mitt anförande talade jag också om att vi gör allt vi kan för att skapa bättre välfärd och större social trygghet. Men jag sade att det måste vara något fel på ett samhälle vilket så som vårt strävar efter att skapa social trygghet och social välfärd, när människorna bakom kulisserna ändå upplever sin situation på det sätt som de faktiskt gör i dagens Sverige. Har inte Olof Palme kontakt med människorna? Jag har aldrig varit statsminister och kommer väl aldrig att bli det heller, men har Olof Palme som statsminister inte så mycket kontakt med människorna att han är medveten om att vad jag tecknade inte var en skräckskildring utan en verklighetsskildring? Får Ni inga brev? Sitter Ni i glasbur? Då behöver uppenbarligen en statsminister en slav som någon gång viskar i hans öra att även han är dödlig — eller i varje fall inte sitter i evighet. Antingen är Olof Palme omedveten om detta eller också förhåller det sig så att han inte är beredd att medge att de problem som jag har tecknat finns i sinnevärlden. Vågar verkligen Olof Palme stå upp här i talarstolen och påstå att den skildring som jag lämnade var osann? Vågar Olof Palme säga att människorna inte pressas av världens högsta skatter, att det inte innebär oerhörda problem för familjernas ekonomi i dag för de arbetande människor som befinner sig i mellaninkomstskiktet, att inflationen varje år äter upp sex sju procent av deras inkomster och att skatterna tar merparten av varje nyintjänad slant? Vågar Olof Palme verkligen säga att de bostadsmiljöer som jag har kritiserat för att de skapar otrygghet i våra tätorter bara är påfund, skräckskildringar som är hämtade ur min fantasi? Vågar verkligen Olof Palme säga att rättsotryggheten, våldet och brottsutvecklingen inte är en realitet för många människor, framför allt för de fattiga, svaga och handikappade människorna? Och vill herr Palme verkligen förneka att bland de små och medelstora företagarna problemen hopar sig på det sätt jag skildrade och att rättssäkerheten börjar grävas ur? ”Ni har”, sade Olof Palme, ”inte lagt fram ett enda konkret förslag för att råda bot på detta.” Jo, vi har på alla de här punkterna, herr statsminister, lagt fram konkreta förslag för att vända utvecklingen åt rätt håll. Olof Palme sade att han är djupt oroad över den här skräckskildringen, och så talade han om att alla de sjuka människorna, som samhället skall ta hand om. Har jag någonsin i min förkunnelse, i talarstolen här eller någon annanstans, bestritt samhällets skyldighet att ta hand om de fattiga och svaga människorna? Vad jag har påvisat är otryggheten bakom de fina fasaderna. Läs — för att tala litteratur — Birger Normans högst förtjusande men ändå skrämmande lilla novell ”Tittägget” i hans novellsamling förra året, om inte statsministern redan har gjort det! Han säger ungefär vad jag har sagt. Men gå fördenskull inte ut och beskyll honom för att vädja till människorna med förkunnelser om elände och skräckskildringar! Jag är alltså inte ensam när jag försöker teckna den här bilden, herr statsminister. Tyvärr är den en realitet, och därför menar jag att det är min skyldighet att dra fram den här, så att vi får tillfälle att debattera den för att vi — om möjligt gemensamt — skall kunna göra någonting åt den. Det har varit en klar linje i min politik, herr talman, att alltid hävda att vi måste satsa på att de ”starka” människornas resurser användes så, att vi solidariskt kan hjälpa de svaga människorna i samhället.

Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i ett tidigare inlägg. Det finns, som också herr Bohman nu upptäckt, en stor otrygghet i det kapitalistiska samhället för många människor. Men man måste gå vidare och försöka analysera vad otryggheten beror på. Både herr Helén och herr Bohman har här tvingats konstatera att det kapitalistiska näringslivet stagnerat och att det är dåligt med nyföretagandet, men de vågar inte göra någon analys av orsakerna till detta. De skyller på regeringen, vilket är oerhört platt ur deras synpunkt. Borgerliga regeringar i olika länder har samma problem. De inbillar sig att bara man ökar bolagens vinster skall problemen vara lösta. Det är ju en propagandafras men har ingenting med den ekonomiska verkligheten att göra. Problemet är inte att bolagen skulle ha för dåliga vinster. Problemet är att den kapitalistiska ekonomin stagnerat i ett slags övermättnad, där monopol och storfinansgrupper i dag lägger en död, kall hand över spirande nyföretagsamhet. Därför måste, om man skall få någon lösning av problemet, staten gå in för att få till stånd nya, stora industriinvesteringar. Detta börjar allt fler människor begripa, men de borgerliga partierna lever kvar i en nattstånden manchesterliberalism. Herr Fälldin begagnade inte tillfället att skilja ut sig från storfinansens direktörer när det gäller innebörden i den decentralisering man talar om. Men det går inte i längden för centerpartiet att både prisa fackföreningsrörelsen och ha samma uppfattning som storfinansen. Det pågår i realiteten en kamp mellan klasserna, mellan kapital och arbete i detta land, herr Fälldin. Det går inte i längden att stå med ett ben i vartdera lägret. Då förlorar man inte bara sin trovärdighet, man spricker också mitt itu. Herr Palme sade i en replik till mig att sammanslagningen av Electrolux och Facit var nödvändig med hänsyn till konkurrensläget gentemot utlandet. Jag vill lämna den tekniska sidan av saken därhän — om det var nödvändigt eller inte ur storleksoch konkurrenssynpunkt — men om det var så infinner sig genast frågan: Varför måste sammanslagningen ske i privat regi och stärka storfinansens, framför allt familjen Wallenbergs, makt? Sammanslagningen har ju inte följts av något förslag som ökar inflytandet för de anställda eller för samhällsintressena. Sammanslagningen har heller inte följts av någon ökning av de anställdas makt, som herr Palme lät påskina. Tvärtom ställs tusentals arbetare utan arbete. På arbetsplatserna råder fortfarande arbetsköparnas diktatur. Att de anställda kan komma att ges minoritetsposter i bolagsstyrelserna — poster som enligt utredningen inte skall tillhöra partsrepresentanter och som dessutom skall stå under sekretesslagen, dvs. vederbörande skall vara försedd med munkorg — kommer inte att förändra detta grundläggande förhållande. Arbetsköparna kan genom att bestämma arbetstakt, metoder och produktionsuppläggning på olika sätt urholka avtalen. De har dessutom tolkningsföreträde. För ökad makt åt de anställda krävs därför lagstadgad rätt till strejk när förhandlingar inte ger resultat eller då arbetsköparna urholkar avtalen. Arbetarna måste ges lagstadgad rätt att avbryta hälsofarligt arbete, de måste ges lagstadgad rätt att välja löneform och att säga nej till sådana produktionsoch tidmätningsmetoder som används för att öka utsvettningen. Arbetarna måste ges lagstadgad rätt att förhindra uppsägningar och omplaceringar. De måste ges lagstadgad rätt till möten och agitation på arbetsplatserna. De demokratiska rättigheterna måste in genom fabriksgrindarna. Det är sådana förändringar som krävs i det svenska samhället.
Herr talman! Herr Hermansson har rätt i att den här sammanslagningen icke i och för sig ledde till en ökning av de anställdas inflytande. De var inte inblandade, och det var de sannerligen inte i Facit heller. Att staten skulle ingripa nu av rent rationella skäl vore utomordentligt svårt, eftersom inte någon i Statsföretagsgruppen bedrev produktion som var angränsande till den i Facit och hade marknadsföring och tekniskt kunnande på det området. Därför var ur samhällsekonomins synpunkt den rationellaste lösningen att Electrolux tog över. Det var också den ur de anställdas synpunkt bästa lösningen, för den gav trygghet och stabilitet åt dem som nu är kvar. Å andra sidan skall jag inte förneka problemen koncentrationsfenomenen som nödvändiggörs av den internationella konkurrensen. Men man kan säga att löntagarna nu i alla fall kommer in i styrelserna och att vi gradvis får ökat samhällsinflytande. Herr Helén talade om samverkan. Men litet grand får väl ändå Gunnar Helén bestämma sig. I morse sade han att här har regeringen tagit intryck, här har regeringen gått med på vissa tankar som man själv funnit angelägna. Jag tänkte att han skulle vara glad såsom få i den morgonstunden, men han var likväl något slags variant av ”arg i dag”. Ni kan väl ändå glädja er åt detta. Utifrån våra synpunkter lägger vi fram förslag, och om det råkar vara så att även ett oppositionsparti har krävt något sådant förslag så blir icke förslaget därav sämre. Detta med ert paket tidigt förra hösten är intressant. Därmed ville väl Gunnar Helén på sitt blygsamma sätt tala om att den som började var herr Helén på sin då avhållna stämma. Det dröjde in i november innan centern var inne på den galejan med förslag om generella åtgärder, eller hur? Vad detta förslag skulle ha lett till kan jag inte bevisa, och det kan inte ni heller. Som ett sämre alternativ till regeringens förslag i fjol höst kan jag acceptera det. Men som ett alternativ ovanpå regeringens förslag tror jag att det hade lett oss in i en engelsk situation med ödesdigra konsekvenser för kronan. Prishöjningarna hade också blivit mycket, mycket större än de faktiskt har blivit, när vi trots de mycket besvärande prishöjningar som vi har haft enligt PKN:s undersökningar likväl har den lägsta prisökningen i Västeuropa under detta år. Så herr Bohman. Det är roligt ändå att konstatera att herr Bohman var på reträtt och liksom vädjade till mig och menade: Ligger det ändå inte någonting i allt detta som jag säger?

Visst är min kunskap om verkligheten begränsad, liksom alla andra människors. Men jag tror att jag får 5 000 brev per år — det är uppe i något sådant nu — som i liten grad rör politik och i huvudsak rör enskilda människors bekymmer. Och dessa bekymmer är påtagliga — visst är de det. Många av brevskrivarna är oroliga och vill ha hjälp och stöd och råd och upplysning i olika frågor. Men i dessa brev finns endast i ytterst få fall det fullständiga fördömandet av det svenska samhället som är ledtråden i herr Bohmans förkunnelse. Då säger herr Bohman: Ja, men min uppgift som politiker är ju att tolka vad människorna känner, och många människor känner på det här sättet. Det finns många som tycker illa om TV-programmen. All right — säg då att TV-programmen är lösaktiga eller vad herr Bohman sade. Men vad tänker herr Bohman göra åt det? Herr Bohman säger att många människor är oroade över utlokaliseringen av statliga verk. Ja, det har skrivit sådana människor till mig också, och då skriver jag och svarar att det och det är skälet till att vi utlokaliserar statliga verk. Herr Bohman tycker att det är just — han fyller då sin politiska uppgift — att först sitta här i kammaren och rösta för utlokaliseringen och sedan göra sig till tolk, som han säger, för alla de människor som är oroade av utlokaliseringen. Det är också en moral. Nej, en politikers uppgift är något annat. Oro finns det alltid i ett samhälle, och visst skall politikern tolka denna, under förutsättning att han kan säga om vart och ett av problemen: Dessa är våra lösningar — så vill vi göra. Och vare sig det är i Malmö eller här eller på moderatstämman, så håller herr Bohman dessa litanior. Men det finns nästan aldrig några konkreta förslag. I dag var det ett: att icke höja arbetsgivaravgiften. Och så säger herr Bohman: Vi har någonstans konkreta förslag. Men varför framför då inte herr Bohman dessa? Om det är så fruktansvärt eländigt i det svenska samhället som herr Bohman vill ge sken av måste han ju ha mycket långtgående och genomgripande förslag till förändringar — det är han nästan förpliktad att ha. Och jag tror att herr Bohman är en ärlig man som förmodligen har några förslag, men dessa vågar han inte framföra därför att han har fått kompisar. Så länge han är med i ett slags borgerligt samarbete får han glädja sig åt detta intill sista högerman och kan använda hela den konservativa ideologin och mörkmålningen men kan icke eller vill icke — jag vet inte vad — framföra konkreta förslag. På sätt och vis var det ju ganska remarkabelt att herr Helén sade att moderaterna för en hygglig politik. Efter alla dessa med stort patos framförda socialliberala tankar hade herr Helén icke ett ord av kritik mot den utomordentligt konservativa jeremiad som herr Bohman höll, utan det var en bra politik som moderaterna förde! Slutligen några ord till herr Fälldin. Visst har vi ansvar för att vi höjde arbetsgivaravgiften. Vi tog det ansvaret i våras, och vi tar det i dag. Men jag konstaterar att ni kunde ha undgått arbetsgivaravgiften, om ni hade velat. Men ni ville inte. Och då skall ni inte komma och klaga nu. Ni skall inte beklaga er över arbetsgivaravgiften inför företagare och andra. Om det var förskräckligt att höja den avgiften och sänka skatten för löntagarna, så kunde ni ha undvikit arbetsgivaravgiften. Men det gjorde ni inte. Och klaga då inte så förskräckligt nu! När jag är ute och reser förekommer det också att företagare frågar mig: Vad tog det åt ”våra” partier? Det var ju de som ställde till så att vi fick denna arbetsgivaravgift! Det har man ju delvis rätt i. Men klaga då inte nu, utan ta ansvaret för avgiften i någon mån. Vi tar vårt ansvar. Sedan glömde jag i min förra replik att bemöta herr Fälldin, när han åberopade ett regeringsprogram, som han kallade det, nämligen skriften Samordnad näringspolitik. Men det var inget regeringsprogram utan en bok, utgiven av LO-ekonomer. Det skall man ha klart för sig. Den boken utgavs varken av socialdemokratiska partiet eller av regeringen. Herr Fälldin återgav också än en gång ett gammalt gulnat citat om den glädjande folkvandringen till städerna det är något som man gjort många gånger på centerpartimöten. Det är ett gammalt och gulnat klipp som halas fram ur plånboken, ett klipp ur Aftonbladet 1961 och skrivet av Kurt Samuelsson, som ju numera — hm, säger att centern är någonting märkvärdigt ... Men har man ingenting annat än en ledare av Kurt Samuelsson från 1961, en ledare som jag har hört åberopas kanske hundra gånger — ja, då har man verkligen inte mycket på fötterna. Men det väsentliga är, och nu frågar jag: Står ni fast vid riksplanen? Jo visst, det gör vi, svarar herr Fälldin. Det skall bo 100 000 fler människor i skogslänen. Varför är det så motbjudande? frågade herr Fälldin. Det är inte motbjudande i och för sig. Men en politiker har som uppgift att tala om för människorna vad som realistiskt går att genomföra. Därför bör man försöka undvika att lova mer än man har en chans att uppfylla. Vi har inga centralistiska medel, säger herr Fälldin. Ja, men det är just därför som ni inte är trovärdiga! Om vi skulle öka befolkningen med 100 000 människor i de län som nu har det svårt, så skulle det fordras centralstyrningsmedel av en art som aldrig funnits i vårt samhället och som inte finns i någon demokrati. Det är bara ett sakligt konstaterande. Nu åker ni runt i Norrland och lovar att här skall det bo 100 000 människor till men ni anvisar inga medel. Det är detta som gör att centerns politik inte är trovärdig. Man har alltid ett ansvar mot medborgarna. Man kan säga att visst kan vi ta fel som politiker. Man kan förklara att här var jag för optimistisk. Men man skall inte förespegla människor saker och ting, om man inte har någonting att visa på och kan säga att på det här sättet skall vi uppnå det och det. Likadant är det med människorna i storstäderna. I Stockholms län tror jag födelseöverskottet är omkring 7 500. Så många fler födda har man där än de som går bort på grund av dödsfall. Det är de siffrorna som här kommer in i bilden. Det är födelseöverskottet som gör att befolkningen ökar — man vill väl ändå inte att det normala antalet födda barn skall minska. Då blir det också fler människor — och det behövs för servicen! Man kan inte plötsligt drastiskt reducera tillväxten av befolkningen i storstadsområdena. Jag har inte påstått att man skall minska antalet människor i storstäderna, utan jag har sagt att med er politik blir det försämringar för människorna som bor där, och det är väsentligt. Den andra frågan gäller centerns kamp mot länscentra eller primära centra. Ni har talat om att ni är emot sådana centra, de som skall utgöra ett alternativ med en differentierad arbetsmarknad och vara en bastion och en tyngdpunkt i varje län. Är ni för dem eller är ni emot dem? Det är en grundpelare i all regionalpolitik att göra denna satsning, annars får ni sprida ut allt inom länen inbegripet er egen föreningsrörelse. Problemet med centern är att man går ut och förespeglar människorna fasta befolkningstal — varenda människa har uppfattat det så — och ökningstal i de sämst ställda länen i landet som man icke redovisar medel för hur man skall förverkliga. Samtidigt avvisar man de primära centra som är en grundval för hela regionalpolitiken. Utan att säga ett ont ord om framstående författare undrar jag om inte centerns riksplan börjar att påminna om Andrées ballongfärd: Ju mer den utsätts för verklighetens kalla och klara ljus desto mera skrumpnar den läckande ballongen.

Herr talman! Till att börja med hoppas jag att herr Hermansson och jag kan vara överens om att tre minuter inte är tillräckligt för vår diskussion, utan vi får återkomma till detta vid ett senare tillfälle när vi diskuterar regionalpolitiken. I sin beskrivning av vad som hände för ett år sedan sade statsministern att det var i november centern lade fram sina förslag. Jag hoppas verkligen att det inte är medvetet som statsministern lämnar sådana uppgifter. Det kan inte ha undgått statsministern att höstriksdagen i fjol startade i mitten av oktober och att vi lade fram motionen på riksdagens första dag. Jag upprepar att jag hoppas det inte är medvetet som statsministern gång efter annan i historieskrivningen kommer med sådana här påståenden. Vi kunde ha undgått löneskatten, säger statsministern. På vilket annat sätt än genom att rösta emot den kan vi undgå den? Vill statsministern förklara det? Rekommenderar statsministern några utomparlamentariska metoder eller vilken metod skall vi använda oss av? Vidare sades det att vi lånar till skattesänkningar. I går lade regeringen fram en proposition enligt vilken det skulle behövas 1 500 miljoner kronor. På tilläggsstat begärde regeringen då 1 200 miljoner kronor. Det anmäldes i propositionen att regeringen skulle komma tillbaka och begära mera pengar på tilläggsstat. Tror jag det. Man måste ju fortsätta med dessa åtgärder för att hjälpa människor som är olyckliga nog att bli arbetslösa osv. Finansministern lånar pengar och ökar gapet mellan inkomster och utgifter. Om vi kan beskyllas för att låna till skattesänkningar så kan ju samma beskyllning riktas mot finansministern. När det gäller länsplaneringen säger statsministern att vi avvisar primära centra. Ja, vi tycker att länsborna klarar det här bra. De har pekat ut primära centra, men nu frågar jag: Vågar statsministern stå upp här i talarstolen och säga — som han var inne på i ett tidigare anförande att regeringen har följt länsstyrelsernas förslag angående vilka orter som skall vara tillväxtcentra? Jag skulle vara okunnig och inte veta hur det här går till, och därför frågar jag: Vågar statsministern gå upp och deklarera att regeringen har följt länsstyrelsernas förslag om vilka orter som skall vara tillväxtcentra? Så detta tal om gulnade dokument och det här programmet. Om statsministern hänvisar till tidningar kanske jag kan få hänvisa till en doktorsavhandling av docenten Leif Levin, som väl dessutom skall vara socialdemokrat. Han säger att det där var regeringsprogrammet, för det fanns inget annat. Ja, det var ju LO-ekonomernas, men det fanns alltså inget annat. Sedan är det väl så att hela politiken den här tiden visat att det måste ha varit socialdemokratins program.

Herr talman! Statsministern leker demonregissör i dag: Var snäll nu, var glad nu, var ledsen nu! Jag är glad, herr statsminister, över att regeringen åtminstone i efterhand har tagit upp några av våra viktiga förslag för att åstadkomma ökad lönsamhet inom näringslivet. Men detta kan man ju inte kalla för samverkan, utan det innebär bara att ni har insett att ni var tvungna att göra de eftergifterna Sedan begär statsministern att jag skall stå här och recensera centerns och moderaternas politik. Jag har inte yttrat mig om den. Jag sade att herrar Fälldin och Bohman är hyggliga personer, men jag har ingen anledning att ta upp tiden med att recensera centerns och moderaternas politik. De har inte angripit eller attackerat oss och inte förtalat oss som statsministern gör. Därför riktar jag mig till statsministern — det är rätt naturligt. Jag har också — något som statsministern otaliga gånger begärt - redogjort för vår politik och talat om på vilka punkter den lett till praktiska resultat. Jag är övertygad om att vi innan detta år har gått kommer att få ytterligare genomslag för kraven på att näringslivet måste få en förbättrad lönsamhet. Men till våra krav hör också yrkandet om en stabiliseringskonferens Nu viftar statsministern bort det igen och säger: Goda kontakter skall man ha, men inte mer än så. Men detta är ju inte ett godtagbart läge. Månad efter månad går, det ena företaget efter det andra lägger åt sidan planerade investeringar, därför att man inte vågar ta tillräckliga risker för framtiden. Man tar inte fram de nya produkter som man har uppslag och idéer till, därför att kalkylen visar att man inte får en tillfredsställande lönsamhet. Det är detta som gör att Sverige riskerar att tappa sin ställning som ledande industrination. Då kan man inte bara vifta bort detta förslag om en konferens och då kan man inte nonchalera frågan om vi skall få ett ytterligare höjt kostnadsläge på lönsamhetens bekostnad, utan då är det nödvändigt att regeringen accepterar sin plikt att ta kontakt med näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Jag har sagt att ni behöver inte ta oss i oppositionen med, om ni tycker att det är så förskräckligt obehagligt. Men ta de kontakterna rejält; bryt upp dödläget mellan stat och näringsliv — annars kommer det svenska samhället att i åratal få lida av edra försummelser.

Herr talman! Nu befinner sig herr Bohman ”på reträtt”, sade statsministern. Det är ett debattknep som jag trodde att Olof Palme var för gammal att använda. Vad jag gjorde var att upplysa statsministern om vad jag verkligen sagt i dag och tidigare och vad vi har gjort. Uppenbarligen lyssnade inte statsministern, om man får döma av hans kritik. Eller också använde han den gamla vanliga konfrontationsmetoden: man målar en skräckskildring av vad motståndaren sagt och så angriper man den. Sedan upprepar Olof Palme på nytt att vi inte lagt fram konkreta förslag. Kritisera gärna, sade statsministern, men lägg i så fall fram konkreta förslag till lösning. Snälla söta Olof Palme! Får man som statsminister vara så okunnig att man inte känner till vilka förslag ett oppositionsparti framfört på de olika punkter jag tog upp? Arbetslösheten — ja, Olof Palme har ju ägnat större delen av sin tid i dag åt att göra ned de förslag som vi och de andra oppositionspartierna har framlagt. Vi vill genom en ordentlig generell stimulansåtgärd få fart på den svenska ekonomin. Som stöd för sin tro att det inte skulle lyckas åberopar sedan Olof Palme det engelska exemplet, när Olof Palme borde veta att liknande stimulansåtgärder tidigare har vidtagits i Frankrike, Västtyskland och Förenta Staterna och där lett till den eftersträvade återhämtningen i den allmänna ekonomin. Har vi inte lagt fram förslag för att förbättra familjeekonomin? Har vi inte vartenda år lagt fram förslag till skattesänkningar och blivit vederbörligen avhånade av regeringen för det? Har vi inte ständigt kritiserat inflationspolitiken och talat om hur vi menar att man skulle kunna få en bättre och lugnare utveckling av priserna? Har vi inte kritiserat det sätt på vilket regeringen har svarat för rättsskyddet? Har vi inte i våra kriminalpolitiska motioner varje år lagt fram konkreta förslag för att vända utvecklingen och för att åstadkomma en bättre narkomanvård? Vad har inte Astrid Kristensson gjort under alla de år hon har slagits för detta? Vi har som vanligt blivit avhånade för att vi bara ropar på flera poliser. Det har vi också gjort, för när samhället inte kan klara sina kriminalvårdsproblem får man se till att man skaffar flera poliser för att skapa trygghet på gator och torg främst för gamla och svaga människor. Vill verkligen Olof Palme påstå att moderaterna inte har haft något alternativ till bostadspolitiken, när vi sedan 1940-talet vartenda år ständigt kritiserat den socialdemokratiska bostadspolitiken? Vi har blivit vederbörligen avhyvlade för det också av er därför att ni har tyckt att er politik har varit bättre. Men vad tycker de människor som i dag bor i dessa miljöer och inte kan klara sina hyror? Har vi inte kritiserat bristen på rättssäkerhet t.ex. på jordäganderättens område, där vi förra året i december hade en lång debatt? Vi hade våra egna förslag, i vilka vi vände oss mot den upprörande konfiskation som vi menade att det var fråga om. Har vi inte framfört våra synpunkter och drivit en hård linje då det gäller försvaret? Har vi inte gjort det också när det gäller företagsamheten?

Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att jag ansåg att regeringen skönmålade sysselsättningsläget. Jag vill litet grand belysa detta. Både i regeringspropositionen och i interpellationssvaret sägs att den ökade arbetslösheten beror på en ökning av antalet arbetssökande. Det är antalet sysselsatta har ökat mellan de tre första kvartalen 1970 och motsvarande tid 1972. Men denna ökning är en statistisk fiktion. Det är riktigt att antalet sysselsatta stigit med ungefär 15 000 i genomsnitt mellan de tre första kvartalen dessa år, men mellan dessa bägge mätperioder har antalet deltidssysselsatta ökat med inte mindre än 28 500, vilket således betyder att antalet heltidsarbetande starkt har minskat. Om man slår ut dessa siffror på heltidsarbetsplatser, har sysselsättningen närmast varit konstant. Däremot har folkmängden i arbetsför ålder mellan dessa bägge mätperioder ökat med nära 50 000 och det är alltså ingen förbättring av sysselsättningsläget, vilket regeringen vill ge sken av. Tränger man in ytterligare i detta siffermaterial, finner man att det är inom stat och kommun som sysselsättningen har ökat, medan den har minskat i den privatkapitalistiska sektorn och framför allt inom den direkta produktionen. Siffrorna beror också på valet av mätperiod. Tar man andra perioder får man en direkt minskning av sysselsättningen. Slutsatsen tycker jag bara kan bli den att det siffermaterial som regeringen har presenterat ger en skönmålning av det faktiska läget. Kapitalismen kan inte trygga rätten till arbete. Det har skapats en reservarmé av arbetslösa. Lappverksoch julklappspolitiken gentemot storföretagen från regeringens sida har inte kunnat ändra detta förhållande. Statsministern sade, litet skämtsamt naturligtvis, att skattenedsättningarna var en kompensation till företagen för att de har så tossiga vapendragare i riksdagen. Om man skall ha det som utgångspunkt kan man ge ut hur många miljarder som helst. Det tycker jag är en litet farlig linje från regeringens sida. Men skall vi tala allvar, är följande saker obestridliga. De stora skattesubventionerna och gåvorna till företagen får för det första ingen större effekt på sysselsättningen. För det andra skapar de ännu större skillnader i inkomstoch förmögenhetsfördelningen än som finns för närvarande. Jag vill påpeka — det kanske kommer fram ytterligare senare under debatten — att även socialdemokratiska tidningar kritiserar regeringen på den här punkten, och jag tycker dessa tidningar har rätt.
Herr talman! Först i korthet litet historia — herr Fälldin var ju upprörd. I fjol vidtog regeringen en lång rad åtgärder redan på sommaren. Den 14 oktober lade vi fram ett stort sysselsättningspaket. Samma dag väckte oppositionspartierna en rad motioner, varav centerns var ganska klok. Det var då herr Fälldin sade: Någon sänkning av momsen med 4 procent kan vi inte tänka oss. Centerns motion låg på samma nivå som vår. Den 2 november kom så denna picture show, det gemensamma utspelet av de borgerliga partierna. Detta är enkla historiska fakta. Hur skulle man ha undvikit arbetsgivaravgiften annat än genom att rösta emot den? Jo, genom att tala med andra. Ni var ju alldeles säkra på att vi ville genomföra denna skattesänkning för de svenska löntagarna, och den måste finansieras. Vi ville inte låna till denna skattesänkning för löntagarna. Det ville då inte ni heller. Vi var öppna när det gällde finansieringsmetoden, men ni röstade emot först den ena och sedan den andra metoden, och då blev det en höjning av arbetsgivaravgiften. Om man har den begränsade synen på ett oppositionspartis uppgifter, att det bara skall rösta nej, eller bara rösta för sina egna förslag och inte träda i dialog med andra, då har man små möjligheter att påverka politiken. Detta bör åtminstone en av er här inse. Herr Helén talade mycket om lönsamhet, vilket enkelt uttryckt är en mindre andel för löntagarna och en större andel för kapitalägarna. Jag har ingenting emot en rimlig lönsamhet för företagsamheten. Det är nog riktigt att vi kan räkna med att lönsamheten för företagen kraftigt går upp under 1972, och jag tror den kommer att fortsätta att stiga under 1973 för huvuddelen av företagen. Jag tror att lönsamheten blir hygglig. Den omtalade stabiliseringskonferensen blir i herr Heléns tappning riktad väl mycket mot löntagarna. Det skall, som han sade här, vara en konferens som skall handla om lönsamheten, och man skall tillhålla löntagarna att icke ge sig på denna lönsamhet genom att begära högre löner. Det tror jag emellertid vore psykologiskt felaktigt. Visst skall vi ha kontakt också med näringslivet! Jag har ägnat mycken tid under det senaste året åt att ta kontakt med näringslivet på olika sätt. Uppfattningarna varierar, må jag säga, men jag träffar många företagare som säger — en sade det i TV häromkvällen — att Sverige är ett bra land att driva industri i, med expansiva och lönsamma företag, ett bra land att arbeta i. Allt fler bland dem jag möter anser att de inte längre vill ställa upp bakom det onyanserade gnället som förs av deras egna organisationer och av deras politiska bröder i riksdagen. Jag tror att det är en klok reaktion på herr Bohmans enständiga konfrontationspolitik. Han driver en konfrontationspolitik mot samhället, mot de grundläggande idéer som arbetarrörelsen står för. Jag tror att det är oklokt av herr Bohman att driva denna konfrontationspolitik mot löntagarintressena i Sverige. Till sist vill jag säga till herr Fälldin att centerns stå s riksplan är en ballong som läcker mer och mer. Det är riktigt att vi i huvudsak men med vissa modifikationer har gått på länen. Man kan ha ändrat när det gäller tillväxtcentra, men i huvudsak bygger vårt förslag på länens egna prioriteringar. Det finns såvitt jag vet inget län som inte önskar ett länscentrum, att man skall koncentrera krafterna på att skapa en bastion för regionalpolitiken där det finns en differentierad arbetsmarknad, möjligheter till högre utbildning och annat. Men centern går emot denna tanke, och det slår enligt min mening centerns riksplan i spillror. Det andra är att man lovar 100 000 flera människor i skogslänen utan att på något sätt tala om hur det skall klaras. Jönköpings-Posten skrev Det blir bara de fagraste av löften, och för borgerlighetens skull måste vi på något sätt bereda centern en hedersam reträtt. Men man sitter så hårt i det, skrev Jönköpings-Posten, att man inte kan hoppa av planen utan att tilltron skall svikta. Detta är vad som har hänt. Alla människor är inte vänner av regionalpolitik. Jag tror att det är oklokt av centern att hela tiden använda denna fråga som ett politiskt slagträ mot socialdemokratin, att försöka inbilla människorna att man tillsammans med moderaterna skall bedriva en effektiv regionalpolitik. Hela tiden har man utmålat socialdemokratin som huvudmotståndare, hela tiden har man sagt att man tillsammans med moderaterna i främsta linjen skall driva en utjämning för bygderna ute i landet. Så många är inte regionalpolitikens vänner. Men för att kunna fortsätta detta angrepp på socialdemokratin har man lockat sig själv ut i sådana orealistiska planer, sådana löften till människorna när det gäller dessa fasta befolkningstal, att man ramlar i den trovärdighetsklyfta man själv har grävt. På sätt och vis kan jag beklaga det, för i och för sig behöver regionalpolitiken en samling av krafterna i landet. Vi har nu genomkämpat den traditionella generaldebatten. För att sluta med ett försonligt tonfall vill jag erinra om att jag började med att säga att jag hoppades på en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring de förslag som regeringen i höst har framlagt.

Fru talman! De allmänpolitiska debatterna är framför allt ett tillfälle för regering och opposition att utbyta meningar, att diskutera, att överväga sina olika, alternativa förslag. Det är hedrande att statsrådet Norling har uppfattat den situationen och sitter i statsrådsbänken; jag har också en fråga till honom så småningom. Herr Palme slog i sina inlägg en del av sina egna rekord beträffande förvrängning av motståndarnas argument — och det är inte så lätt när det gäller herr Palme att slå sina egna rekord. Han påstod t.ex. att vårt krav på en stabiliseringskonferens skulle rikta sig mot löntagarna. Alla vet ju att vi kräver detta för att just löntagarna skall få största möjliga reella inkomstökningar, löneökningar som inte snabbt äts upp av kraftigt stigande priser och skatter. Alla vet ju det, även herr Palme, men det passar honom att förneka det. Det jag skall tala om är just detta: hur vi skall få en stabil inkomstutveckling i vårt land, en utveckling inom vårt samhälle som verkligen har förutsättningar att ge välstånd åt alla. Den ekonomiska debatten har under senare år, inte minst i ekonomkretsar, kommit att kretsa kring problemet hur vi skall utnyttja våra samlade resurser för att skapa en stark ekonomi, inte bara för stat och kommun utan också för företag och därmed för de enskilda. I det sammanhanget har behovet av ekonomisk långsiktsplanering alltmer kommit i förgrunden. Inom kanslihuset, och särskilt inom finansdepartementet, uppskattas dessa synpunkter alldeles för litet. Självfallet har den statsfinansiella utvecklingen en mycket stor betydelse när det gäller att skapa en god grundval för vår ekonomi i stort och för att bygga upp en god reell inkomstutveckling för alla medborgare. Den första frågan blir då: Hur ser de statsfinansiella utsikterna ut på litet längre sikt? Det är en fråga som i hög grad borde intressera alla. Om den socialdemokratiska regeringen har ett stort intresse för det här, så lyckas den mycket väl dölja det. Inte heller tar man konsekvensen av den eventuella oro man har inför framtiden. Med utgångspunkt i långtidsbudgeten, som den presenterades i våras, har jag gjort en del beräkningar av hur statsfinanserna för budgetåret 1976/77 skulle bli. Utgångspunkten har alltså varit långtidsbudgeten med alla de reservationer som författarna till den har fört in. Statsinkomsterna skulle enligt långtidsbudgeten fram till budgetåret 1976/77 öka med i genomsnitt 7,8 procent årligen. För att inte överdriva utgiftsökningarna har jag antagit att fr.o.m. budgetåret efter nästa skulle utgiftsstegringen bli något lägre än för genomsnittet av de senaste fem åren. Då har stegringen varit i genomsnitt 9,7 procent i löpande priser. Med långtidsbudgetens beräkningar av statens inkomster och med min försiktiga beräkning av utgiftsstegringen skulle den statsfinansiella situationen 1976/77 vara ganska förfärande. Det året skulle utgifterna på totalbudgeten överstiga de i långtidsbudgeten angivna inkomsterna med över 6,6 miljarder kronor. För att få en siffra att jämföra med kan jag nämna att den statliga upplåningen de senaste fem åren varit i genomsnitt 2,6 miljarder per år — lägst 1,6 och högst 3,8. Innevarande budgetår med extra stor arbetslöshet lär det bli över 6 miljarder. Men det är alltså i ett helt onormalt läge. Det finns ingen möjlighet att nu säga hur konjunktursituationen kommer att vara 1976/77. Man vet alltså inte hur stor upplåning som kan behövas ur konjunktursynpunkt. Men det är helt orimligt att i en långsiktsplanering behöva räkna med att ett normalt läge om fyra år skulle innebära en upplåning av 6,6 miljarder. Även om kreditmarknadsvolymen ökar, skulle det innebära att staten ett normalt år tog hand om en tredjedel av utrymmet för alla krediter. Nå, säger en del, det går kanske inte att normalt låna så mycket för statens del, men då får man väl höja skatten. Riktigt så enkelt är det ju dock inte. Det är ingen fri fantasi att det svenska folket är ganska skattetrött. T. o. m. finansminister Sträng har ju antytt att det ligger något riktigt i det påståendet. Konsekvenser för egen del och för sitt eget fögderi har han dock aktat sig för att dra av det förhållandet. Det är svårt att ha en riktigt klar uppfattning om skatteutvecklingen i vårt eget land, men man kan få en litet bättre uppfattning om man jämför med internationella förhållanden.

Jag skall visa på bildskärmen hur utvecklingen varit i Sverige, Norge, Frankrike, Västtyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Danmark startar lägst 1957 men marscherar snabbt upp. Norge startar högst, men där har stegringen inte varit lika kraftig. De andra länderna ligger där emellan. Hur är det då i Sverige? Den heldragna linjen visar att vi startar i mitten men att vi nu ligger väsentligt över varje annat land i fråga om andelen av vad vi tjänar ihop som går till skatter och avgifter. Jag betonade att man skall vara försiktig med internationella jämförelser. Jag skall därför visa ett annat diagram som bygger på OECD:s för någon månad sedan publicerade undersökning. Det gäller skatteutvecklingen för enskilda personer i ett antal OECD-länder, dvs. i de industriländer som vi närmast kan jämföra oss med. Det är fråga om de direkta skatternas andel av de enskildas inkomster av anställning, hyror och räntor, före skatter och avgifter — alltså en något ovanlig beräkningsgrund. Det är inte de enskilda länderna som här är intressanta, utan det är helhetsintrycket. På bilden ser vi utvecklingslinjerna under dessa år för en Nr 111 rad länder. I stort sett har det varit en stegring av skattetrycket för de Onsdagen den enskilda. Genomsnittet för industriländerna framgår av den prickade §-höVnbirto7 linjen, vilken visar på en stegring från 6,5 procent till 10 procent. Nu — — — — kommer det verkligt intressanta i denna bild, nämligen hur utvecklingen Allmänpolitisk har varit i Sverige. Det visas av linjen högst upp. Sverige startade alltså debatt redan 1955 en bit ovanför de andra länderna och slutade 1969 skyhögt över alla andra länder — en fördubbling av skattetrycket mätt på detta sätt. Självfallet kan inte en sådan här utveckling fortsätta utan att den påverkar arbetsförutsättningarna i vårt land. Även om vi till behövande grupper genom vårt socialförsäkringssystem överför stora summor uppstår problem, om ökningstakten hos skattetrycket skulle fortsätta på samma sätt som hittills. Och min kommentar är att det går inte att fortsätta med denna utveckling. Hur skall man då få bukt med det här? Jag skall i mycket stor korthet skissera fyra punkter som bl.a. måste ingå i ett program för att vrida utvecklingen rätt. För det första gäller det att skapa ett bättre ekonomiskt underlag för enskilda, för företag, för kommunala organ och för staten, och det åstadkommer man genom en ökad växtkraft i samhällsekonomin. Herr Helén har redan utförligt uppehållit sig vid den frågan i dag, och därför behöver jag bara instämma i vad han har sagt. Jag var väldigt förvånad över att herr Palme påstod att vi inte har ägnat dessa frågor något intresse. Det borde verkligen inte vara en nyhet för herr Palme att detta är en av de saker som har diskuterats oerhört intensivt under inte minst det senaste årtiondet. Och visste han det inte förut, så hörde han ju herr Helén i dag. Men han hörde med slutna öron — det är ingen som är så döv som den som inte vill höra. Det var den första punkten. Det är impopulärt att vara sparsam, men punkt 2 i ett ekonomiskt saneringsprogram måste innebära det. Att vara sparsam betyder inte bara att skära bort förslag som framförs till nya utgifter. Det innebär också att man måste se över de gamla utgifterna och se vad som behöver vara kvar, se om det finns något som kan plockas bort, se om det finns något som kan skäras ner. Människornas behov av insatser från statens sida förändras ju oupphörligt, och det är inte självklart att det i minsta detalj kommer att leda till krav på lika stora statliga insatser på varje enskild punkt. Vi vet att det är stora svårigheter att spara, att skära ner och reformera så att saker blir billigare. Det stöter ofta på politiskt motstånd, även i det här huset. Därför vore det önskvärt att partierna satte sig ner och tillsammans gjorde en bedömning av vad man skulle kunna spara på. Den arbetsmetoden har vi ju inte i våra riksdagsutskott. Det är defaitism att säga att det inte skulle kunna gå att åstadkomma resultat. En parlamentarisk besparingsutredning har aldrig varit så nödvändig som nu. Min tredje punkt är: Att vara sparsam måste innebära att man skall hushålla på sikt, planera över längre tidsperioder. Punktinsatser i fråga om sparsamhet ger givetvis resultat, men de kan aldrig i betydelse komma upp till det noggranna övervägandet av hur vi skall ha det i det här landet under den framtid som vi har möjlighet överblicka. Att se till att man hushållar och sparar på pengarna så att det går ihop på lång sikt, det tvingar till en mycket hårdare och därför också mer realistisk bedömning av både gamla och nya utgiftsbehov. Statsmakterna liksom landsting och kommuner måste på ett helt annat sätt sätta in sina krafter på en ekonomisk långsiktsplanering. Det duger inte att bara planera för de närmaste tolv månaderna. Det är en helt föråldrad metod, som ändå har en förvånansvärd styrka i sig. Visst talar man allmänt om att det behövs längre planer, men verkliga resultat ser man alldeles för litet av. Regeringen borde för riksdagen presentera långsiktiga ekonomiska planer för t.ex. en femårsperiod. De skulle få formen av en rambudget. Den skulle innehålla vad man kunde vänta sig i fråga om statens inkomster under den närmaste femårsperioden. Inkomsterna skulle vägas mot utgifter som man vet under alla omständigheter måste komma till. Vidare skulle redovisas vilka reformplaner som kan väntas komma fram under perioden och vad de skulle kosta. Regeringen borde inför riksdagen deklarera vilka av dessa reformplaner som det skulle vara möjligt att få rum med inom femårsperioden. Någon absolut bindning kan man inte åstadkomma på fem års sikt — det vet vi — men det här systemet skulle tvinga fram en hårdare angelägenhetsgradering. Det skulle också tvinga fram en mer öppen politisk debatt, där allmänheten skulle få alternativ att röra sig med. Det är inte minst viktigt att väljarna genom öppen redovisning av olika reformplaner får en bättre chans att påverka oss politiker. Väljarna skulle få en större möjlighet att ge uttryck åt sina värderingar. Det är klart att en finansminister kan se med olust på en sådan utveckling, men det besväret får såväl finansministrar som andra statsråd och vi vanliga riksdagsledamöter ta på oss. I bl.a. Norge har man sedan flera år gjort aktningsvärda försök att bedöma den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Vart tredje år presenterar man i stortinget ett flerårsprogram. Man arbetar med femårsplaner och med perspektivplaner på ända upp till 15—20 år. Självfallet blir sådana bedömningar behäftade med stora felmarginaler, men de ger ändå något underlag för slutsatser om vad som är möjligt att göra. När man gör upp sådana här planer måste det ske i god samverkan med näringsliv och arbetsmarknadsorganisationer. Den centrala ekonomiska planeringen måste också ske under medverkan av de regionala och lokala organen. I ett planeringsmaskineri som det jag skisserat måste därför en intim medverkan från primärkommuner och länsorgan äga rum. Det planeringsarbetet som redan utförts i ett litet antal kommuner kan visa sig vara av betydelse också för planeringen i stort i landet. Det skulle också innebära en stimulans till de regionala och kommunala myndigheterna, om staten gjorde mer. Då skulle vi få större möjligheter att ta oss an dessa problem tillsammans. En biprodukt av en bättre ekonomisk långsiktsplanering skulle vara att det blev en större realism i prognoserna om de framtida ekonomiska förutsättningarna för reformverksamheten. Tron att reformpolitiken i stort sett är ett avslutat kapitel är givetvis fel. Det finns stora och betydelsefulla reformer som måste genomföras. Men vi har kommit till ett läge, där det är nödvändigt att mera omsorgsfullt än hittills se efter vilket utrymme som finns. De tendenser till att tänja förhoppningar till det yttersta, som alla partier då och då gör sig skyldiga till, skulle få svårigheter att frodas om man hade långtidsplaner — och det är ingen dålig biprodukt. För det fjärde skulle jag vilja ge exempel på några områden, där en bättre långsiktig planering är nödvändig. Jag börjar med ett som inte har omedelbar anknytning till statsbudgeten. Jag tänker på hela forskningsområdet, som är så outnyttjat när det gäller att skapa bättre grundval för beslut i riksdag och i regering. Forskning utnyttjas alldeles för litet för att g underlag för bedömning av vilka resurser vi kan väntas ha, vilka nya resurser som kan ställas till förfogande och hur människornas vanor med en viss sannolikhet kommer att förändras. Där duger inte framtidsforskning i största allmänhet, utan det måste göras konkreta undersökningar på särskilda avsnitt. Ett praktexempel på försummelser av detta slag är frågan om energiförsörjningen. Den statliga energiutredningen blev klar med sitt arbete för över två år sedan. Det var mycket intressanta slutsatser som utredningen kom fram till. En av dem var ganska överraskande för de flesta. Utredningen påvisade att förlusterna under distribution, omvandling och konsumtion av olika former av energi — el, olja osv. — är så stora som 40 procent. Så mycket försvinner på vägen från källan till förbrukaren. Man bedömer också som sannolikt att förlusterna vid användande av kärnkraft kommer att bli än större. Om vi skulle fortsätta att importera bränsle i samma omfattning som nu, så skulle bränsleimporten om 30 år kosta 11 å 12 miljarder kronor i dagens priser. Det är lika mycket som en tredjedel av 1970 års export. Det säger allt om att vi inte får komma i den situationen. För att kunna göra något åt denna hotande utveckling föreslog energiutredningen att man skulle tillsätta ett särskilt organ, som skulle upprätta s.k. energibalanser samt ta initiativ till forskningsoch försöksverksamhet. Förslaget lades fram under industriminister Wickmans tid, men han gjorde ingenting särskilt åt det. Och industriminister Rune Johansson har också låtit tiden gå utan att ta några krafttag. Höstriksdagen 1971 behandlade ett motionsförslag om inrättande av en parlamentarisk nämnd som skulle ägna sig åt energiområdet, och enligt näringsutskottet skulle man då också se till de miljömässiga problemen. Man tycker att industriminister Johansson, när han fick denna körare från riksdagen sedan han själv inte hade gjort någonting, nu skulle ha satt i gång med denna stora sak som är avgörande för den framtida utvecklingen, men det gör han inte utan i stället tillsätter han en ny utredning, där parlamentariker skall ingå som experter, utan rösträtt. Riksdagen hade ju enhälligt hävdat att situationen krävde att riksdagsledamöterna nu verkligen fick ta sig an den här frågan. Den tillhör inte de frågor som är lätta att behandla. Herr Johansson gör tvärtom. Nu får dock riksdagen en chans att i höst igen vara mera realistisk än regeringen. Det finns ett fp-förslag om upprättande av ett energiinstitut för beredning av denna för folkhushållet stora fråga. Ett annat område där en mycket bättre planering måste komma till stånd är vårdområdet. Här har som alla vet skett en kostnadsexplosion. Landstingens ekonomiska resurser har ansträngts till det yttersta. Det råder inga delade meningar om angelägenheten av en förbättrad vård. Det råder heller inga delade meningar om att de försök till en bättre planering av vårdsektorn som har gjorts givetvis är bra, men det allvarliga är att dessa försök har gett alldeles för små resultat. Man har t.ex. inte i tillräckling utsträckning tagit till vara de resurser som finns för att behandla patienterna så snabbt som möjligt på våra sjukhus. Vårdkostnaderna per dag och patient var i genomsnitt för samtliga lasarett för akut vård för två år sedan 278 kronor. Nu är kostnaderna säkert betydligt över 300 kronor. Man förstår att om man med en bättre organisation skulle kunna minska det antal dagar en patient ligger inne med endast en dag skulle det betyda stora besparingar. Men om en patient skall behandlas på olika specialavdelningar så blir väntetiden ofta lång, och då förloras mycket tid och pengar både för den enskilde, landstingen och staten. Ett annat bevis för den bristande planeringen är att det inte finns gemensamma organ för den förebyggande vården och den direkta sjukvården. Man kan troligen inte göra en större insats för att hålla vårdkostnaderna nere än att just sätta in reformer som gör det möjligt att förebygga att människor över huvud taget behöver så ofta komma i kontakt med vårdapparaten i egentlig mening. Den förebyggande vården kommer alltid att vara mycket billigare än institutionsvården. Här har den socialdemokratiska regeringen gjort en av sina största försummelser. Man har inte insett nödvändigheten av att samordna förebyggande vård och akut vård. Det är regeringen som bär ansvaret. Vi tycker alla att när trafikolyckorna med stor sannolikhet nu kostar samhället uppemot 3 miljarder kronor per år så är detta ett fantastiskt belopp. Samtidigt vet vi att de enskilda människorna ofta lider skador som aldrig kan värderas i pengar. Rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket har visat på att det finns förutsättningar att på ett radikalt sätt nedbringa olycksfrekvensen, och de summor som behövs för det är förhållandevis små i jämförelse med de miljardbelopp som trafikolyckorna kostar. År efter år har vi från folkpartiets sida understrukit nödvändigheten av att man gör någonting utöver vad vi hittills har åstadkommit. Men socialdemokraterna har visat en förvånansvärd ovilja att inse detta problems stora mänskliga och ekonomiska betydelse. Riksdagen begärde i våras av regeringen att den skulle tillsätta en arbetsgrupp för att utreda olika frågor i samband med trafiksäkerheten, för att undersöka metoder och mål för att uppnå ett bättre resultat. Det vore intressant om kommunikationsministern, som nu är närvarande, kunde tala om när denna arbetsgrupp kommer att tillsättas. Blir det som i en rad andra fall att regeringen tycker att riksdagen inte har tillräckliga skäl och därför bara låter bli det hela. Det vore mycket allvarligt om regeringens bristande känsla för vad som sker på trafikområdet skulle leda till att man inte gör någonting. Men kommunikationsministern har en chans att svara nu. Ett annat exempel. Det är inte god planering att staten beslutar om bidrag till kommunala organ och inte samtidigt söker stimulera dessa till sparsamhet. Om kommunerna t.ex. fick möjlighet att se att det lönade sig att bygga billigare genom att outnyttjade statsbidrag till någon del ställdes till kommunernas förfogande — för andra ändamål eller inom samma sektor — skulle intresset för sparsamhet bli mycket större. En reform av statsbidragsbestämmelserna måste ingå som en väsentlig del i en bättre ekonomisk långsiktsplanering. Med dessa punkter och exempel har jag sökt visa hur det borde vara möjligt för staten att planera på lång sikt och vilka vinster som detta skulle kunna ge. Finansministern har uppenbarligen inte fattat detta — i varje fall har han inte vidtagit några åtgärder som skulle leda till en bättre långsiktsplanering. Hur det är med de övriga statsråden vet jag inte. Men en sak vet vi, och det är att de verkliga resultaten låter vänta på sig, även — Nr 111 om det skulle finnas statsråd som påstår att man tagit upp dessa frågor. Det är de svenska skattebetalarna som får betala för den slappa socialdemokratiska politiken. I dag har vi återigen i början av den allmänpolitiska debatten fått fastslaget — jag vet inte för vilken gång i ordningen — att finansministern har kommit för sent både när det gällt att dämpa överhettningen i ekonomin och i fråga om att stimulera konjunkturerna. Lika uppenbart är nu att han kommer för sent när det gäller att planera samhällsekonomin på lång sikt. Utvecklingen har passerat den socialdemokratiska politiken — denna är förlegad. Regeringen har inte insett detta, och det blir folket som får betala för de misstagen.

Fru talman! Hur mycket man har råd med i ett land beror på hur mycket de totala resurserna ökar. Det är därför oroande att den ökningen i Sverige under senare år gått långsammare än i jämförbara länder. Det har varit orsaken till att vi i Sverige till slut fått ett reformstopp. Om vi under de senaste två åren hade haft samma tillväxt som i andra jämförbara länder, hade det svenska folkhushållet haft ungefär tio miljarder mer att röra sig med. Det hade räckt till både det ena och det andra. En viktig sak som det hade räckt till är en sänkning av de enorma skattesatser som vi för närvarande har, och det hade ändå blivit en hel del pengar kvar som hade kunnat användas för angelägna ändamål. Det har alltså i vårt land sedan mitten av 1960-talet varit en försämring i detta avseende jämfört med andra länder. Det märkvärdiga är att motsvarande försämringar inträffade även på en del andra områden. Sverige har t.ex. alltid haft en jämfört med andra länder ganska hög prisstegringstakt. Men sedan 1965 har denna tendens blivit ytterligare markerad. Under föregående år var vi det land som hade den näst högsta kostnadsstegringen och inflationen i världen. Det märkvärdiga, fru talman, är att de priser som stigit speciellt snabbt faktiskt är de över vilka staten haft ett avgörande inflytande. Det gäller t.ex. järnvägsbiljetter, porto, teleavgifter, apoteksvaror och naturligtvis framför allt hyrorna. På områden där staten haft någonting att beställa har inflationen gått snabbare. Det kan möjligen ge en ledtråd om vilket recept man skulle vilja föreslå för en lugnare utveckling på prissidan. Receptet är naturligtvis att man skall akta sig för att lägga för mycket aktiviteter i statens regi. En annan betydelsefull åtgärd är att se till att det ute i näringslivet finns pengar för att köpa olika maskiner och bygga ut fabriker, så att företagen utan att höja priserna kan klara de löneökningar och kostnadsstegringar som inträffar. Jag tror att dessa två recept är betydelsefulla och att regeringen under senare år inte har kommit att fästa tillräckligt avseende vid dem. Sedan mitten av 1960-talet har utvecklingen försämrats vad gäller sysselsättningen i Sverige i förhållande till andra länder. Det brukade vara bra i Sverige på sysselsättningssidan. Vi brukade ha det bättre än andra länder. Det var väl bra det, och jag antar att socialdemokraterna har en stor del av förtjänsten för det. Men det anmärkningsvärda är då att herr 91 Palmes socialdemokrati inte har förmått uppehålla denna goda linje, utan även i detta stycke har det blivit en försämring sedan mitten av 1960-talet. Det enkla receptet här tycker jag är att inte höja löneskatten. Det är ju den mest vidunderliga ekonomiska politik man kan tänka sig att klämma till med en sådan skatt som just kommer att drabba de företag som vacklar och har svårt att hålla i gång. Att sätta åt dem på detta sätt måste vara en mycket märkvärdig politik. Någonting har gått på sned i landet under senare år. Sverige är ett förträffligt land, men någonting har ändå gått i fel riktning under senare år. Antalet konkurser ligger väldigt högt. En hel del stora företag både på den privata och statliga sidan har vacklat. Vi vet också — som professor Ramström i Umeå och Industrins utredningsinstitut har konstaterat — att några nya företag inte längre startas i Sverige. När det gäller att klara sysselsättningen är det allvarligt, om det inte nybildas några företag. Vi kan inte låta alla bli anställda av den offentliga sektorn. Anledningen till dessa svårigheter kan man ha olika uppfattningar om. Men min slutsats är att socialdemokraterna har kommit att inte tycka om det enskilda näringslivet utan att ha något egentligt annat att sätta i stället. De har bränt upp några hundra miljoner kronor på en del misslyckade satsningar när det gäller statlig företagsamhet, så det är de inte riktigt beredda att fortsätta med, även om vi av den socialdemokratiska kongressen nästan kan ana oss till att det, om socialdemokraterna vinner ett val till, kommer att bli banksocialisering och att stora serier av andra branscher kommer att plockas in under det statliga styret. Socialdemokraterna har inte gillat det enskilda näringslivet men har inte haft någonting annat att sätta i stället. Då måste det bli sådana svårigheter som råder för närvarande. De svårigheterna gäller inte enbart det ena eller andra året utan gäller även på lång sikt. Socialdemokraterna har varit så dda för lönsamhet och vinster ute i företagen att de faktiskt hellre accepterat stagnation och arbetslöshet. Jag tycker att det är ett dåligt val, fru talman, och jag har också ett förslag till hur man skall lösa den motsättning som onekligen existerar, motsättningen mellan att å ena sidan ge så goda arbetsvillkor för de olika företagen att det kan bli en förmögenhetsökning på en del händer och å andra sidan verkligen se till att gynnsamma utvecklingsoch sysselsättningsmöjligheter skapas. Den motsättningen skulle jag vilja lösa på det viset, fru talman, att vi gav bättre förutsättningar till de många människor med genomsnittliga eller låga inkomster, vilka inte har haft någon möjlighet att bygga upp egna tillgångar, att kunna göra det och på det viset bli delaktiga av de olika tillgångar som ett land har, vare sig det nu är företag, skogar eller hus. Detta menar vi med ägardemokrati. Man kan ju tycka att begreppet ägardemokrati är mer eller mindre invecklat, men det är en bra tanke som finns i det, nämligen att man vill lösa upp motsättningen mellan att å ena sidan vilja ge sysselsättning och å andra sidan inte vilja möjliggöra stora förmögenhetsökningar på ett fåtal händer. Vi vill lösa upp den motsättningen genom att skapa vad vi kallar för en ägardemokrati. Vad socialdemokraterna gör när de vill öka det enskilda sparandet en del — riksdagen har ju beslutat om det nya löntagarsparandet — är att införa ett lotteri med 100 000 kronor i skattefria lotterivinster, vilket jag tycker är en dålig politik. Man skall göra det lönande att arbeta och inte lönande att vinna på lotteri. Man skall göra det lönande för de många människor som har en strävan efter att bygga upp egna tillgångar i det egna landet. Svårigheterna för ekonomin som helhet avspeglar sig naturligtvis också i påfrestningar för de många enskilda människorna. De inkomstökningar som enligt statistiken har inträffat här i landet under senare år har de enskilda människorna sett mycket litet av, eftersom de väsentligen i form av skatter har gått till stat och kommun. Prishöjningarna har ätit upp resten av löneökningarna. I den utsträckning som man har blivit delaktig av de ökade tillgångar som enligt statistiken har kommit till stånd här i landet har det varit i form av bidrag av olika slag. Vad som däremot har frodats i Sverige under senare år är AMS och kraven på de många sociala inrättningarna att i efterhand försöka rätta till de svårigheter som familjerna har åsamkats genom den skyhöga beskattningen. Företag och enskilda har under de senare åren blivit i växande grad beroende av olika bidrag. Stödet till företagen — man kan nästan säga socialhjälpen till företagen för att hålla dem i gång när de har fått svårigheter på grund av de villkor som regeringen erbjudit — har blivit så mångskiftande att det nästan inte är någon överdrift att påstå att det knappast längre görs en investering i landet utan att något bidrag är med i spelet. Kommunernas kostnader för socialhjälp till de enskilda människorna har under några år treeller fyrdubblats, och kostnaderna för bostadstillägg, som man har måst införa för att dölja de bostadspolitiska misslyckandena med de höga hyrorna, är också en utgift som har stigit från 1966 till 1972 från 750 miljoner kronor till över 2 miljarder. Det behövs ett omfattande stöd till dem som har det svårt, men det stöd som har utformats genom bidragsoch skattesystemet lider av allvarliga svagheter. För det första har bidragsfloran blivit så invecklad — det är så krångligt att läsa de sammanställningar som finns över bidrag som man kan få — att det icke är de svaga som hittar rätt, utan det är de sluga. Häromdagen skickade någon en sådan sammanställning till mig. Jag läste igenom den ordentligt, men jag fann den så invecklad att inte ens jag, som ändå sysslar en hel del med sådana saker, riktigt begrep de olika bestämmelser som gäller i mångfalden av bidrag. Tyvärr har det alltså blivit så att det är de sluga som tjänar på bidragen i högre grad än som vore rimligt, och icke så mycket de svaga. För det andra är det en mycket stor nackdel med skatteoch bidragssystemet att det för många människor inte längre lönar sig att arbeta. Det blir inte någonting kvar av inkomstökningarna — det har sagts tidigare i dag från denna talarstol, men jag tycker ändå det är så viktigt att det tål att sägas en gång till. Och det tål att understrykas att det är de genomsnittliga inkomsttagarna som drabbas. Det är för dem som belastningen ökar i form av skatter på inkomstökningar och bortfall av olika bidrag, när inkomsten ökar, det är just i de inkomstskikten som belastningen är som mest utpräglad. Detta tål verkligen att understrykas, därför att det sannolikt kommer att visa sig, om man har kvar det här systemet, att lusten att arbeta, lusten att satsa, lusten att ta initiativ kommer att förstöras. Om det lönar sig att vara sjukskriven — det gör det faktiskt för många i dag — då tror jag att man mycket snart kommer att få sjukskriva hela ekonomin. Det är mot den bakgrunden som vi har velat att förutsättningar skall skapas för en skattesänkning. Det går att göra det. Det går att spara. Vi har sett att kommunerna lyckats nu, när man i änden på repet har varit tvungen till det. De årliga inkomstökningar som stat och kommun får genom att det ju ändå förekommer en viss ekonomisk tillväxt i landet skulle det allmänna kunna låta bli att helt och hållet göra av med. Man skulle kunna avsätta en del till att kunna sänka skattesatserna. Det vore rimligt att man här i riksdagen i högre grad tänker igenom inför olika beslut och olika förslag, vilka konsekvenser de egentligen får på kostnaderna. Hade man tänkt igenom, innan man tvångsvis genomförde kommunsammanläggningen, vad den skulle komma att innebära för skattebetalarna? Har man i tillräckligt hög grad tänkt igenom vad de ständiga ändringarna i skolsystemet har inneburit? Jag tror att det har uppstått höga extra kostnader genom att de olika kommunerna knappast har hunnit få en skolbyggnad färdig förrän de varit tvungna att flytta väggar och ändra om och köpa ny utrustning därför att någon socialdemokratisk utbildningsminister fått den idén i huvudet att det som beslutades för två år sedan icke längre duger. Har man tänkt igenom vilka kostnader den bostadspolitik som bedrivs kommer att innebära för skattebetalarna och de enskilda människorna? Man behöver för närvarande dölja de höga hyrorna genom bidrag som kostar mycket i skatter. Har man tänkt igenom vad det kommer att kosta skattebetalarna att framför allt de allmännyttiga företagen nu också skall ha ersättning från det allmänna för de kostnader som förorsakats av en dålig planering? Man behöver alltså på dessa olika punkter noga tänka igenom vilka kostnadsverkningar det blir av de beslut som fattas. Om man gör detta bättre kommer man att kunna skapa utrymme för den sänkning av skattesatserna som är nödvändig. Det finns en tredje nackdel med det system av skatter och bidrag som vi har och som jag finner mycket allvarlig. Det har kommit att bli i hög grad diskriminerande mot äktenskapet och det drabbar särskilt barnfamiljer. Det finns mängder av sådana exempel i skatteoch sociallagstiftningen. Man finner att det blivit mycket dyrt att gifta sig. Att antalet äktenskap under senare år minskat kraftigt kan till en del, tror jag, bero på att människor fått ny uppfattning om i vilken form man skall sammanleva. Men jag är också övertygad om att många unga människor i Sverige tyvärr säger: Vi skulle ha velat gifta oss men vi är medvetna om att det är dyrt att göra så på grund av det ena eller andra. Det är förklaringen till att äktenskapsfrekvensen i Sverige till skillnad från våra nordiska grannländer har sjunkit i hög grad under de senaste fem åren. I de andra nordiska länderna har det gått i andra riktningen. Jag tror inte att denna förändring så mycket har att göra med nya moraliska värderingar av något slag, så att man inte längre vill formellt gifta sig, utan att. det beror på att skatteoch bidragssystemet fått denna utformning. Vi anser att man bör noga fundera igenom hur diskrimineringen mot äktenskapet skall tas bort. År 1966 ingicks 60 000 och 1971 40 000 äktenskap, och siffrorna kommer att sjunka även under 1972. Antalet skilsmässor har under samma period ökat från 10 000 till 14 000, antalet aborter har ökat från 7 000 till 20 000, och det halva självmord som knarkandet utgör har spritt sig i hög grad. Brottsligheten ökar. När man ser på sådana siffror, fru talman, förefaller det mig som om villkoren att leva har kommit att bli hårdare under senare år. ”Det starka samhället” — som det ibland heter från socialdemokratins sida — har för många människor uppenbarligen visat sig vara mycket påfrestande. Det visar sådana siffror som jag just angav. En svaghet i den socialdemokratiska politiken är den önskan som finns att styra allting centralt. Den är också en förklaring till vad som håller på att hända med vårt mycket bra land. Det är olyckligt ur många synvinklar att alltmer lita till central auktoritet. Ordet ”auktoritet” tål att noga fundera på. Det är en källa till styrning, en sorts roder. Det finns två olika sorters roder. Man kan dela in dem i två grupper, dem som är människonära och dem som är människofjärran. Vad är egentligen då de människonära auktoriteterna? De främsta av dem är de ideal som var och en bär på i sitt inre genom uppfostran eller genom utbildning. Min uppfattning är t.ex. att religionen ger en sådan styrning och att samvetet är vår innersta auktoritet. Föräldrar och skola är människonära auktoriteter för barn. Auktoritet har under de senaste åren för många kommit att bli ett fult ord. Man tror att man klarar sig utan. Man raserar, men när man väl gjort det märker man att man inte klarar sig med den nya oordning som då griper omkring sig. Då kommer de människonära auktoriteterna att bli ersatta med sådana som är människofjärran. Avrustar man individernas ansvarskänsla blir det den beklagliga följden. Den avlägsna överheten med byråkratisk centralstyrning är en människofjärran auktoritet. Barnavårdsnämnd och ungdomsvårdsanstalt i stället för föräldrar. Lagar och paragrafer i stället för religion och samvete. Myndigheter och centrala dataregister i stället för kvarterspoliser. Människofjärran auktoriteter behövs, de också, eftersom de människonära, som är den första försvarslinjen, ibland sviktar, men vad som är tragiskt i mycket av den nuvarande politiken och i de värden som tycks ligga till grund för denna är att man inte bara i oförstånd utan även medvetet strävar efter att riva ned människonära auktoriteter och ersätta dem med sådana som är människofjärran. Man kommer att tvingas att i efterhand tillgripa överhet och anonymt tvång, och det tycker jag är ett dåligt samhälle. Det är en försämring. På många punkter förefaller det mig som om man med öppna ögon strävar efter att ersätta det personliga med det opersonliga. Den innebörden har det numera populära argumentet att de centrala politiska instanserna skall fatta allt större del av alla beslut som gäller människorna. Den enskilde individen tillåts i allt mindre grad — trots allt vackert tal om medbestämmande — att fatta beslut i egen regi om den egna tillvaron. På inget område, herr talman, har den här tendensen blivit mer utpräglad än på byggoch bostadssidan. Byggnormerna omfattar för närvarande enligt uppgift 17 000 sidor. Antalet olika normsamlingar var 783 år 1968. På fyra år har de ökat till 1 225. Myndigheterna har för närvarande så många rattar att skruva på att de inte egentligen vet vad som händer när man skruvar på den ena eller den andra ratten. Man har tappat överblicken över verkningarna av de olika ingrepp som man gör från centralt håll. För att bota den förvirring som på det viset har uppstått vill det förefalla som om socialdemokraterna icke hade något annat recept än att ständigt försöka öka antalet rattar för central styrning. I en nyutkommen bok har en vetenskapsman som heter Richard Normann dragit den slutsatsen efter att grundligt ha studerat systemet för bostadskvotering — vad som skall byggas var — att det inte kan kallas effektiv samhällsplanering utan ”kontrollerad slump”. Det är hans hårda omdöme efter vad jag uppfattar som en grundlig genomgång. Det är t.ex. mycket allvarligt om man betraktar det ur de regionalpolitiska synvinklar som har diskuterats här i dag, att uppenbarligen detta speciella instrument, byggkvotering, kommit att innebära att man placerat mycket av glesbygden och avfolkningsområden på mellansits genom att byggkvoterna verkat mot deras intressen. Vi har i Sverige haft ett omfattande nybyggande, men nytillskottet av lägenheter har tyvärr inte varit så stort, därför att det varit en våldsam avgång i form av rivning och i form av att man inte underhållit gamla fastigheter. På det viset har mängder av bostäder försvunnit. Jag tror inte jag är orättvis om jag säger att de offentliga fastighetsägarna har varit bland de sämsta när det gäller att underhålla det gamla fastighetsbeståndet. Det förefaller i alla fall så i Stockholm. Genom rivningar har man kommit att plocka bort de bostäder som har de lägsta hyrorna, och allt fler människor har blivit hänvisade till de orimliga hyrorna i de nybyggda bostäderna. Jag tror att en viktig anledning till att hyrorna har stigit så kraftigt är att man i alla de här 17 000 normsidorna, de 1 225 olika normsamlingarna, icke har tagit tillräcklig hänsyn till verkningarna på kostnaderna av de olika beslut som har fattats. Normerna har satt konkurrensen ur spel, och bland fackfolk talas det nu mera alltmer om ”lånetaksakrobatik” och ”lånetaksarkitektur”. Om sådan akrobatik och arkitektur är allmän kan var och en tänka sig vilka verkningar det kommer att få på hyrorna i landet. Hyrorna har också rakat i höjden. Det är svårt att hyra ut. Socialhjälp måste tillgripas både för att hjälpa de enskilda som inte klarar hyran och för att hjälpa de olika företagen som inte klarar ekonomin med outhyrda lägenheter. Det är då framför allt de allmännyttiga företagen som skall få den där socialhjälpen. Bostadstilläggen skall uppenbarligen, efter det beslut som den socialdemokratiska kongressen fattade, icke längre betalas till hyresgästerna utan de skall betalas direkt till hyresvärdarna. Tanken bakom det är att man skall kunna dölja för allmänheten hur höga de socialistiska hyrorna är. Vi har också under de senaste dagarna sett att de allmännyttiga företagen, kommunägda och liknande, skall få extra pengar från staten för att klara sina reparationer. Jag finner att allt det här är en dålig bostadspolitik, herr talman. Vi menar från moderat sida att man skulle komma betydligt längre om man hade lika konkurrens mellan olika parter som försöker bygga hus, att det då gjordes mera ansträngningar att få lika villkor mellan olika företag i branschen. Vi menar att det skulle vara bra att ha mindre centralstyrning än vad vi för närvarande har. Vi har också sagt att hyresregleringen, som bl.a. just har fått till följd att det inte har lönat sig att underhålla gamla fastigheter, är anledningen till de omfattande rivningar som gör att Stockholm ser ut som en bombad stad och som har gjort att man har rivit på många andra håll. I det senaste numret av HSB:s tidning Att bo finner man till sin synnerligen stora belåtenhet att där uttrycks utomordentligt kloka tankar. Det har såvitt jag förstår skett ett uppvaknande på den kanten. ”Behövs sjutton tusen sidor byggnormer?” frågar HSB:s tidning.

— — — under den senaste 10 årsperioden har graverade misstag begåtts i vårt bostadsbyggande — — —.” På ett ställe säger man så här: ”Kommunalmännen antar att den statliga expertisen kan sin sak” — det är alltså den som har hittat på alla de här normerna — ”att den har välgrundat underlag. Men stämmer denna bild av verkligheten? Knappast.

Jag är säker på att ni har goda avsikter, men jag tror att man åtminstone enligt vårt sätt att se på världen redan från början kunde räkna ut att vi skulle få precis den utveckling som vi har fått, med den oerhörda centralstyrning som har tillämpats. Bostadspolitiken är, herr talman, ett förfärande misslyckande, och det vore någon sorts brist på politisk rättvisa om svenska folket icke hade allvarliga erinringar att göra mot socialdemokratin på den punkten. Ett annat område där man enligt min och moderata samlingspartiets uppfattning har litat för mycket till centralstyrning är regionalpolitiken. Det är betydelsefullt ur mänskliga och ekonomiska synpunkter att man ser till att människor kan få arbete i hemorten eller inom rimligt avstånd från den. Det måste vara tragiskt med stora befolkningsomflyttningar. Men för att nå detta mål kan man inte sätta sin främsta tillit till en serie punktinsatser. Det har varit för mycket av ”helikopterpolitik”, dvs. någon överhetsperson, t.ex. ett statsråd, har svävat ner på något ställe och släppt ned ett par miljoner här och ett par miljoner där, men för litet av allmänna åtgärder, som hade kunnat verka på ett effektivt sätt. Man har genom en sådan ”helikopterpolitik” icke skapat den bästa grunden för sysselsättning. Bl. a. har det på den vägen icke varit möjligt att ge rimligt stöd till olika småföretag. Jag tror att det är mycket viktigt att komma ihåg att en decentraliserad ekonomisk politik i hög grad måste bygga på det förhållandet att det finns många småföretag. Det är allvarligt att regeringens ekonomiska politik i så hög grad har kommit att missgynna småföretag. Det blir nämligen fallet vid en selektiv politik. Alla de som skall göra dessa punktinsatser hinner inte träffa alla småföretagare. Det är enklare att ringa upp en storföretagare. Det är på det sättet man får precis en sådan negativ utveckling som också ägt rum. Vi tycker t.ex. att en allmän och självklar åtgärd vore att helt ta bort löneskatten i stödområdet. Socialdemokraterna säger ibland att man måste ha en ”neutral skattepolitik”. Men det är fullständigt groteskt att först använda argumentet att vi skall ha en neutral skattepolitik och att sedan sätta in i mer än motsvarande grad snedvridande bidrag av olika slag till speciella företag i en byråkratisk process. Om man i stället tog bort löneskatten, skulle följden bli just det man vill åstadkomma, nämligen ett stöd till näringar som använder mycket arbetskraft. Man skulle på det sättet skapa mer av sysselsättningstillfällen än genom alla olika punktinsatser med en miljon här och en miljon där. I det senare fallet stöder man snarare kapital än arbetskraft, och det är en dålig metod om det gäller att skapa sysselsättning. Ofta snedvrider man i hög grad konkurrensen genom sådana åtgärder. Om man hjälper ett företag, vacklar i stället i närheten ett annat företag, som icke hade förmånen att få ett punktstöd. Andra exempel på en mera allmän satsning i regionalpolitiken är att göra Sverige rundare. Det finns inget egentligt motiv att upprätthålla så stora skillnader i teleavgifter över riket som vi nu har. Det är en synpunkt som vi har framfört länge. Jag kan egentligen inte heller förstå att man skall hålla så höga biljettpriser för flygoch tågresor att det faktiskt är billigare att fara i väg till en vistelse på Mallorca en vecka och återvända till Stockholm än att resa fram och tillbaka mellan Stockholm och Luleå. Det måste vara något fel i detta. Jag tror att felet är att om man gör biljettpriserna tillräckligt höga har inga människor råd att använda transportmedlet i fråga, som då får ett sviktande trafikunderlag. Vi tycker att man skulle ändra på detta. Jag tycker också, som jag tror att herr Fälldin var inne på under eftermiddagen, att vad som behövs är en större satsning på vägar för att få till stånd goda transporter. Vi har ett förslag om hur det skall gå till. Om det är ont om pengar i statskassan — och det är det ju ibland — varför inte då i större utsträckning bygga ut motorleder i södra Sverige med hjälp av avgiftsfinansiering? Under sådana förhållanden kan man dels bygga ut motorlederna snabbare, vilket är bra ur herr Dahléns synvinkel att trafikolyckorna bör hållas nere, dels få mera pengar över på de vanliga Jag vill också upprepa i detta sammanhang att bostadskvoteringen icke har varit bra ur lokaliseringspolitisk synvinkel. Jag vill avslutningsvis säga, att om man vill styra allting uppifrån, kommer man inte att bli i stånd att styra allt till det bästa. Då kommer det att visa sig i efterhand att genom att man ville styra allt blev, om inte allt, så dock bra mycket, till det sämre. Det är nödvändigt att ge de enskilda människorna ansvar, delegera uppgifter och införa medbestämmande. Det är den insikten som är grunden för moderat politik, och det är det som t.ex. gör att vi vänder oss emot socialisering av näringslivet. Har ni tänkt på vad som skulle bli en följd, om man socialiserade bankväsendet och mycket annat, vilket bra många av socialdemokraternas riksdagsmän gärna vill, liksom också uppenbarligen en majoritet på kongressen skulle ha önskat, om inte herr Palme och herr Sträng hade varit i farten? Vad finns det då för någonting i änden på repet i den socialistiska ekonomin? Jo, det finns en enda arbetsgivare. Den fråga som jag ställer mig är: Hur blir det då med det medbestämmande som herr Palme har talat om t.ex. i dag? Hur blir det med medbestämmandet för anställda i så fall? Hur går det med fackföreningarnas ställning, om man har en enda arbetsgivare? Jag tror att jag har svaret på den frågan, och jag undrar om inte en hel del av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna också skulle ha det svaret vid ett privat samtal. Jag tror att svaret på den frågan också är förklaringen till att det i alla länder som prövat det socialistiska systemet har blivit förtryckarregimer. Även om man har haft goda avsikter när man infört ett socialistiskt system, så har den maktanhopning som exemplifieras av att det bara finns en enda arbetsgivare lett till att det gått på det viset. Det är en anledning till att vi finner en så stor betydelse i våra förslag om ett decentraliserat ägande, en form av ägardemokrati, herr talman.

Herr talman! Om det sociala konstaterade jag att det inte är så bra att vi här i landet på senare år har kommit att föra en sådan ekonomisk politik att det blivit ont om resurser och att det har blivit reformstopp. Är det en reaktionär synpunkt på den sociala politiken? Och om en del uttalanden av kritiskt slag om de nya bostadsmiljöer vi har fått var det mest reaktionära som herr Werner i Tyresö har hört, så tag upp en diskussion med HSB, för det var ur deras tidning som jag citerade en hel del synpunkter! Är herr Werner beredd att gå på HSB:s möten och säga att de där är de mest reaktionära som finns, så blir de kanske förvånade, precis som jag blev.